Herr talman! Detta utskottsutlåtande behandlar en mängd problem, såsom har framgått av de anföranden som tidigare här hållits. Det gör måhända att jag måste bosätta mig i talarstolen en smula längre än vad som är vanligt för mitt vidkommande. Jag skall först be att få ta upp kravet på en sänkt pensionsålder. Det är en gammal fråga, som har diskuterats vid flera tillfällen i denna kammare, och några nya synpunkter kan väl inte utvinnas i den diskussionen. Ingen ifrågasätter behovet av en sänkt pensionsålder för vissa grupper, och ingen förnekar det orättvisa i att en del människor har lägre pensionsålder än andra. Den orättvisan är emellertid inte att hänföra till lagstiftningen — lagstiftningen behandlar alla lika — utan orättvisan har tillkommit avtalsvägen. Vi som inte anser oss vara mogna för en allmän, sänkt pensionsålder motiverar vårt ställningstagande med att vi ännu så länge måste hjälpa de nuvarande pensionärerna. Vi måste infria de åtaganden vi har gjort gentemot dem som redan är pensionerade. De resurser som vi kan förfoga över under den närmaste tiden måste sålunda användas för dem som har gått i pension. Om vi sänkte pensionsåldern med två år, innebure det en belastning på statskassan med över en halv miljard kronor, vilket vi inte är beredda att satsa på den delen av pensioneringen. Vi anser alltså att en allmän sänkning av pensionsåldern inte är den angelägnaste reformen för dagen. Att man genom lagstiftning skulle ge en sänkt pensionsålder åt vissa grupper — något som herr Andersson i Luleå pläderat för — är också en gammal fråga, en fråga som verkligen har behandlats ingående.

Jag hänvisar herr Andersson i Luleå till att läsa den kommunistiska motionen, där man också erkänner att stora svårigheter uppstår när det gäller att göra en rättvis värdering och en rättvis indelning i grupper. Detta hänger samman med att yrkena skiftar karaktär och människor na under sin levnad byter yrken många gånger. Socialförsäkringskommitténs synpunkter vann hundraprocentig genklang hos remissmyndigheterna — alltså även hos LO. Det som herr Andersson i Luleå åberopade från LO:s kongress är emellertid också riktigt. LO har sagt, att man i första hand bör försöka lösa frågan avtalsvägen. Detta är även andra lagutskottets mening. Det är så med hela vår socialpolitik och vår trygghetspolitik, att en del frågor är lämpliga att lösa avtalsvägen och en del frågor är lämpliga att lösa lagstiftningsvägen. Inom vårt parti kommer vi i samråd med landsorganisationen överens om när en fråga får anses mogen för lagstiftning. Den fråga det här gäller är ännu inte mogen för någon lagstiftningsåtgärd. Jag skall sedan ta upp det stora problem, som behandlas i utskottsutlåtandet, nämligen frågan om försörjningen åt de äldre medborgare som blir utan sysselsättning i samband med industrinedläggningar och driftsinskränkningar. Alla som yttrat sig i denna fråga har sagt, att man i första hand bör tillgripa de vanliga metoderna: omskolning, 1okaliseringspolitiska åtgärder, arbetsplacering o. s. v. Men det är utan vidare fullständigt klart, att man med dessa metoder inte kan klara situationen för alla. Det kan av många skäl vara svårt för en person i 60-årsåldern att omskola sig och flytta till en annan ort. Vi skall ha klart för oss att det gäller människor — levande människor — och inte siffror som kan flyttas från en kolumn till en annan. Alla är emellertid tydligen fullkomligt ense om att man måste lösa försörjningsproblemet för de äldre personer som på detta sätt blir »utrationaliserade». Utskottsmajoriteten har inte ansett att den lämpligaste lösningen är att ge dessa människor förtidspension, bl.a. därför att rätten till förtidspension alltid är förknippad med ett medicinskt handikapp. Det är visserligen riktigt att rätten till förtidspension är beroende även av den lokala arbetsmarknaden, men grundorsaken till att förtidspension ges måste alltid vara ett medicinskt handikapp. Nu har det tillsatts en utredning — utredningen om kontantstöd vid arbetslöshet — som jag för övrigt har nöjet att leda. Den skall ta upp frågan om utökning av det kontanta stödet vid arbetslöshet och skall bl.a. pröva tanken på en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Just i dagarna har, som framgår av utskottsutlåtandet, kommittén fått tilläggsdirektiv som direkt tar sikte på en lösning av den fråga vi nu diskuterar, d. v. s. på att ge ökat ekonomiskt stöd till äldre arbetstagare som drabbas av omställningssvårigheter. Utskottsmajoriteten har också hänvisat till den väntade nya stödformen då man avstyrkt motionerna om en utbyggnad av förtidspensioneringen för den äldre arbetskraften. Den nya stödform som vi utreder skall vara anpassad efter dessa personers behov. De nuvarande ersättningsformerna är inte tillräckligt effektiva och ger inte den trygghet människorna har rätt att kräva; vi måste få fram en ny stödform, som också måste vara arbetsmarknadspolitiskt inriktad. Reservanterna vidhåller motionärernas krav på att den här frågan skall lösas även genom förtidspensionering i ökad utsträckning. På den punkten är reservanterna dubbelbottnade så till vida att de hälsar KSA-utredningens tilläggsdirektiv med = tillfredsställelse men. vill tillgodose den friställda arbetskraften både genom förtidspension och arbetslöshetsersättning. Det finns icke något behov av en dubbel lösning av detta problem. Jag skall be att få anföra ett par skäl varför jag anser att en lösning inom förtidspensioneringens ram inte är lämplig. Arbetsmarknadspolitiken bygger helt på att den arbetsföre arbetslöse skall återföras i arbetslivet — det är huvudprincipen för arbetsmarknadspolitiken — och det är en fråga som är av stort intresse för samhället, men det är en fråga som är av lika stort intresse för den enskilde medborgaren. Jag anser det vara otillfredsställande, ja, rent av inhumant, att inte söka ge den arbetsföre arbetslöse i 60-årsåldern en lämplig meningsfylld sysselsättning. Personer som förtidspensioneras utesluts därmed i praktiken från förvärvslivet. Om man däremot ger dem ett arbetsmarknadspolitiskt inriktat stöd, hålls de aktuella hos arbetsmarknadsmyndigheterna, som vid ökad arbetstillgång har möjlighet att slussa dem ut i förvärvslivet igen. Förtidspensioneringen bygger som jag tidigare har sagt på medicinsk grund; arbetsförmågan skall vara nedsatt med minst hälften och ha medicinsk orsak. Om nu den medicinska grunden helt kopplas bort och förtidspensionen ges enbart på arbetsmarknadsmässiga skäl kommer svåra problem att uppstå för försäkringskassorna. Herr Anderson i Sundsvall vidgick också att han var helt medveten om de både principiella och praktiska svårigheter som härvidlag skulle uppstå, och jag kan mycket väl förstå detta, eftersom herr Anderson själv ingående har ägnat sig åt dessa frågor och måste känna till hur oerhört besvärligt det är att genomföra en sådan lösning av detta problem. Det finns, herr talman, ytterligare ett skäl för ett arbetsmarknadspolitiskt inriktat stöd. Många av de personer som det är fråga om tillhör för närvarande arbetslöshetskassa och är alltså arbetslöshetsförsäkrade. Men denna försäkring ger ju ersättning endast under en viss tid, och vederbörande blir utförsäkrade när de uppburit ersättning i 150 dagar. Man kan åstadkomma en stödform för denna grupp genom att helt enkelt förlänga ersättningstiden till att bli i princip obegränsad, Det är självfallet mycket bättre att bygga på det skydd som redan finns. Kvar står sedan den grupp som inte är arbetslöshetsförsäkrad. Enligt direktiven skall utredningen söka finna en lämplig ersättningsform för denna grupp. Herr talman! Detta är alltså en praktisk fråga. Vi är alla överens om att friställd äldre arbetskraft måste få stöd i en eller annan form. Deras försörjning måste ordnas. Jag tycker att kommunistmotionen på denna punkt uttrycker en rätt förnuftig uppfattning. Där anförs nämligen att det avgörande givetvis inte är, på vilket sätt frågan om tryggheten till försörjning och utkomst blir löst för de kategorier av äldre arbetare det gäller, utan att så verkligen sker. Den bästa lösningen torde vara att införa en ersättning som har arbetsmarknadspolitisk karaktär. Därför måste arbetsmarknadsorganen hela tiden bevaka dessa medborgares intressen. Jag föreställer mig att en frisk person, även om vederbörande är i 60-årsåldern, avgjort föredrar någon form av sysselsättning framför förtidspension. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Sedan förra gången vi diskuterade denna fråga har ändå så mycket hänt att herr Bengtsson i Varberg nu erkänner orättvisan i att en del människor har lägre pensionsålder än andra. Det är ett uttalande som jag inte har hört herr Bengtsson göra tidigare. Det skulle kosta en halv miljard att genomföra motionärernas förslag, säger herr Bengtsson. Ja, jag vet inte om det finns något faktiskt underlag för den uppgiften. Sedan medgav herr Bengtsson också att vi här rör oss med levande människor; det är inte bara fråga om att flytta siffror från den ena kolumnen till den andra. Ja, och då går det säkert inte att lösa problemet så som herr Bengtsson vill, dvs. bara efter arbetsmarknadsmässiga bedömningar och insatser. Om herr Bengtsson ser efter hurudan situationen verkligen är och hur frågorna ligger till hos pensionsdelegationerna, kommer herr Bengtsson säkerligen att få en annan uppfattning om problemen. Just detta att det är den medicinska indikationen som skall vara grundläggande gör det i många fall så oerhört svårt att klara ut svårigheterna. Kan inte herr Bengtsson tänka sig att först anlägga rent arbetsmarknadsmässiga bedömningar och insatser och att sedan diskutera frågan om förtidspension för de grupper vilkas problem inte kan lösas den vägen? Jag vill än en gång erinra om vad arbetsmarknadsutredningen skrev i sitt år 1965 framlagda betänkande, och jag rekommenderar herr Bengtsson i Varberg att studera det litet närmare.
Herr talman! När jag lyssnade till herr Bentgsson i Varberg, föll mig i minnet ett tal av Arthur Engberg, som jag hörde för många år sedan och i vilket han liknade vår sociallagstiftning vid ett såll. En del människor fångades in i sållet men åtskilliga ramlade igenom maskorna. Jag skall gärna erkänna att maskorna i sållet har blivit betydligt tätare sedan Arthur Engberg höll detta tal, men alltjämt är det ett faktum att en del medborgare som har behov av samhällets hjälp ramlar igenom sållets maskor. Jag begärde egentligen ordet när herr Bengtsson sade att vår inställning i detta fall — han syftade på oss som står för reservation II — var dubbelbottnad. Dels hälsade vi med tilifredsställelse de tilläggsdirektiv som KSA-utredningen hade fått och talade om att det i första hand borde tillgripas arbetspolitiska åt gärder, dels ville vi ha till stånd en revidering av prövningsreglerna för erhållande av förtidspension. Detta behöver inte vara något bevis för att man är dubbelbottnad. Vi har i vår motion sagt att reglerna för förtidspensionen bör överses för att användas såsom en sista utväg. även sedan KSA-utredningen lagt fram sitt förslag förmodar jag att en del människor ramlar igenom maskorna i sållet, och då bör det finnas en möjlighet att hjälpa även dem. Beträffande de medicinska indikationerna, som ju enligt lagstiftningen skall ligga till grund för prövning av rätt till förtidspension, innebär yrkandet självfallet att man måste ta under omprövning huruvida dessa medicinska indikationer är rätt utformade. Det anser jag som självklart samtidigt som man bör, som jag sade i mitt tidigare anförande, inrikta sig på att bedöma människans hela situation.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta vill jag erinra om att vi förra året i en mörk stund här i kammaren hade en liten överläggning om sänkt pensionsålder. Jag minns mycket väl den överläggningen. Även då framhöll jag att visst är det orättvist att det finns olika pensionsåldrar, men jag sade också den gången att orättvisan inte finns i lagstiftningen utan i avtalen. Jag påpekade likaledes att det på pensionsområdet existerar många andra orättvisor som det kanske är mer angeläget att få bort, däribland den orättvisan att många människor fortfarande har alldeles för låg pension, jämfört med andra. Detta bör vi också klara upp, och vi bör använda de resurser vi har till detta. Det är bekvämt att bara gå upp och säga: »Ja, det där med kostnader på en halv miljard, det kan man inte ta så noga.» De uppgifterna har jag skaffat efter mycket noggranna studier, jag har inte hittat på dem själv. Det kostar statsverket minst en halv miljard kronor att sänka folkpensionsåldern med två år. Då menar jag att vi har andra viktiga frågor inom folkpensioneringen att lösa med hjälp av de pengarna, om vi kan komma över den summan. Hela det resonemang som förts av herr Gustavsson i Alvesta och herr Anderson i Sundsvall var en bekräftelse på att man bör lösa den äldre friställda arbetskraftens problem på annat sätt än genom förtidspension. Herr Gustavsson i Alvesta talade om de praktiska svårigheter som möter försäkringskassorna och pensionsdelegationerna när man skall bevilja människor förtidspension. Man måste ta hänsyn till de medicinska faktorerna etc. Ja, vi bör helt enkelt klara upp allt detta genom ett arbetsmarknadspolitiskt inriktat bidrag. Vi skall befria pensionsdelegationerna från denna besvärliga bedömning för dessa personer. Herr Anderson i Sundsvall nämnde ett mycket intressant citat från Arthur Engberg om de där maskorna i sållet som människor ramlar igenom. Ja, här har vi ett sådant där hål i vårt skyddsnät, som människor ramlar ige nom, eftersom de nuvarande försäkringsformerna inte ger = tillräckligt skydd. Den utredning jag leder har fått i uppdrag att täppa till hålet i skyddsnätet, och jag hoppas att vi skall kunna mycket snart ge denna fråga den lösning som är riktig, så att alla människor man här talar om, och framför allt den grupp som befinner sig i gränstrakten till förtidspension, skall få det stöd de behöver.

Herr talman! För mig är det ännu mera fjärran att höra herr Bengtssons i Varberg argumentation om när en människa skall pensioneras. Att göra det till en ekonomisk fråga, det må vara hänt, men det är värre att göra det till en avtalsfråga med arbetsgivaren. Jag vill erinra om att det gjorts, herr Bengtsson, undersökningar av landsorganisationen men också av läkare inom vissa sjukvårdsområden som ger vid handen att det sker en mycket stark förslitning av arbetskraft i detta land, beroende framför allt på att vi inte har en tillräckligt utbyggd företagshälsovård. Undersökningar bl.a. av byggnadsoch skogsarbetare visar detta. Det är rent otroliga försummelser som begås när det gäller att se till att arbetskraften, landets viktigaste kapital, inte slits ut i förtid — detta finns redan dokumenterat. En pensionsålder kan inte, den må ha gällt hur länge som helst, vara orubblig i ett samhälle där tekniken förändras så snabbt. Pensionsåldern måste i framtiden antagligen mer än hittills basera sig på medicinska erfarenheter i stället för rent tidsmässiga faktorer. Det kan inte vara enbart en förhandlingsfråga med arbetsgivarna, vilka hittills visat ett så pass ringa intresse för företagshälsovård som de svenska arbetsgivarna har gjort. Följden är bl.a. den att människorna blir utslitna. Jag kommer från ett län där skogen destillerar ut tusentals skadade arbetare. I hederlighetens namn bör man diskutera lugnt och sakligt, om man inte skall kunna ge dem en pension tidigare än vid 67 år. Detsamma gäller gruvarbetarna. Dessa yrken är, som vi framhållit i vår motion, också psykiskt påfrestande. Självfallet har jag läst vår motion som herr Bengtsson i Varberg talar om innan jag gav mig in på att diskutera den. Det råd jag i sammanhanget kan ge herr Bengtsson är att skaffa en fotostatkopia av bestämmelserna rörande flexibla pensionsåldrar — sådana bestämmelser finns ju på vissa områden. Det är riktigt att vi i vår motion framhållit att det avgörande inte är hur en reform genomförs. Vi anvisar ett sätt, herr Bengtsson ett annat. Båda kan leda fram till förbättringar som behövs. Det är ett faktum som jag är helt på det klara med. Men en pension till människor i tungt jobb är i alla fall någonting annat än .ett stöd, som man här diskuterar och som kan ha sin uppgift att fylla i en strukturomvandling som den pågående. I fjol slogs 20 000 människor ut ur produktionen och 50 000 gick till omskolning. De åtgärder som vidtogs motiverades av att det gällde långtidsarbetslösa. Man kan väl inte se enbart till de ekonomiska faktorerna. Och räcker inte siffran en halv miljard kan jag nämna att LO räknade med 600 miljoner kronor för att genomföra två års sänkning av den allmänna pensionsåldern.
Herr talman! Jag förstår att herr Bengtsson i Varberg betraktar det som mörka stunder då han här argumenterar mot rättvisa beträffande pensionsåldern. Vid varje tillfälle, då vi fört fram denna fråga, har vi framhållit att problemet skall föras in i bilden när längre semester och kortare arbetsdag diskuieras. I sitt förra anförande sade herr Bengtsson — jag hade inte tillfälle att ta upp saken i mitt tidigare inlägg — att det är inhumant att föra fram denna tanke om förtidspension, och herr Bengtsson hävdade att vi inte vill vara med om att ge vederbörande en meningsfylld sysselsättning. Jag vill erinra herr Bengtsson om att i likalydande motionerna I: 443 och 11I:557, undertecknade av respektive LO-chefen herr Geijer och av fru Ekendahl, begär motionärerna en väsentlig utbyggnad av förtidspensioneringen. Vill herr Bengtsson beskylla dem för att inte företräda en human linje här? Sedan vill jag alltjämt hävda uppfattningen att de direktiv som är givna till KSA-utredningen inte ger möjligheter att ta upp denna fråga så att hela fältet berörs. De nuvarande reglerna för förtidspensionering är ganska hårda, vilket i vissa fall ger en mycket snäv bedömning.
Herr talman! När jag talade om en mörk stund avsåg jag att det var sent på natten, inte herr Gustavssons i Alvesta anförande, Jag blir alltid så glad när jag hör honom tala. Han behagade citera mig, inte vårdslöst utan rentav fräckt. Jag sade att det är otillfredsställande och inhumant mot arbetsföra arbetslösa människor i 60 årsåldern att inte söka ge dem lämplig meningsfylld sysselsättning. Precis så sade jag; det står här i mitt manuskript, och det tar jag inte tillbaka, Jag tycker det är en alldeles riktig ståndpunkt. Till herr Andersson i Luleå vill jag säga, att det är riktigt att vi har haft samma pensionsålder sedan 1914. Men jag vågar ändå påstå att pensionsåldern sänkts. Detta av olika skäl, medellivslängden har ökat och människorna har en helt annan fritid nu än då. Jag erinrar om arbetstidsförkortningen, fyraveckorssemestern o. s. v. Man kan inte göra jämförelser med andra länder, och man kan inte bara tala om ålderspensionering i ett pensionssystem. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att det är förtidspensionering som vi här diskuterat. Det är ju de människor, som är nedslitna och har medicinska handikapp, som skall ha förtidspension. För närvarande uppbär 150 000 medborgare förtidspension, därför att de är nedslitna och har handikapp av olika slag. Pensionssystemet bör alltså ses i sin helhet både när det gäller förtidspension och ålderspension.

Herr talman! Eftersom jag avser att stödja den med II betecknade reserva tionen, anser jag att det kan vara på sin plats att anföra några av de skäl som jag finner vara bärande för att stödja reservationen. Rationaliseringsåtgärder och strukturella förändringar inom näringslivet har haft en avgörande betydelse för den ekonomiska och sociala framstegstakten. Pågående förändringar inom näringslivet har också lättare kunnat accepteras, när de inte behövt medföra arbetslöshet eller sänkt standard. Genom arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiska åtgärder har vi hitintills i stort sett lyckats bereda sysselsättning åt den friställda arbetskraften. Trots dessa insatser har det ändå uppkommit omställningsproblem för tusentals människor på flera områden inom näringslivet, kanske framför allt för den äldre arbetskraften. Denna grupp arbetstagare har drabbats mycket hårt och ofta fått vidkännas svåra omställningsoch sysselsättningsproblem. Så blev t.ex. under förra året mer än 20 000 löntagare arbetslösa i samband med företagsnedläggelser eller driftsinskränkningar. Omkring 50 000 personer deltog i någon form av omskolningsverksamhet, Erfarenheten visar att ett år efter ett driftstopp kan i många fall 10 å 20 procent av löntagarna, framför allt äldre arbetskraft, fortfarande vara utan arbete. Inom många branscher, främst inom textilindustrin, redovisas i dag betydande svårigheter — trots mycket goda insatser från arbetsmarknadsstyrelsens sida — att få fram arbete åt friställd äldre arbetskraft. Detta kan bl.a. bero på att arbetsmarknadsmyndigheterna har svårigheter med att påverka arbetsgivarna att hjälpa till härvidlag. Men det beror också på att denna äldre arbetskraft är starkt bunden till sin hemort. Vi får hoppas att berörda myndigheter kan åstadkomma en attitydförändring när det gäller denna väsentliga fråga. Ty den största tjänsten man kan göra en friställd arbetstagare är utan tvivel att skaffa honom ett nytt jobb. Trots ökade arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste vi räkna med att problemen för den äldre arbetskraften kommer att öka i omfattning. Det är därför viktigt att det tas nya initiativ för att säkra en rimlig levnadsstandard åt dessa arbetstagare. I detta syfte har jag och några medmotionärer begärt en skyndsam utredning rörande förtidspension inom ramen för allmänna försäkringen av äldre arbetskraft, som friställts vid driftsinskränkningar och företagsnedläggelser. Vid utskottsbehandlingen har våra motioner bemötts välvilligt. Utskottet är medvetet om de svårigheter som uppstått för den äldre arbetskraften i samband med branschers sirukturomvandling, att t.ex. de som närmar sig pensionsåldern ofta är svårplacerade och blir utan arbete. Det gäller i synnerhet i glesbygder, där differentieringen inom näringslivet är ringa. Men utskottet anser att problemet i första hand bör ses som en arbetsmarknadsfråga. Vidare framhåller utskottet att KSA-utredningen har fått vidgade direktiv. Den kommer nu med förtur att utforma och framlägga förslag till olika stödformer för äldre arbetstagare som träffas av särskilda omställningssvårigheter på arbetsmarknaden. Utskottet är därför inte nu berett att överväga någon ändring av reglerna om förtidspension. Herr talman! Jag delar utskottets uppfattning att man i första hand måste använda arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att lösa sysselsättningsproblemen för den äldre arbetskraften. Jag har tidigare sagt att den främsta insats man kan göra för dessa människor är att ge dem nya arbetsuppgifter. Jag hälsar med tillfredsställelse att inrikesministern givit KSA-utredningen i uppdrag att så snart som möjligt utforma och framlägga nya förslag till stödformer för den äldre arbetskraften. Jag är också medveten om att det redan nu finns vissa möjligheter för pensionsdelegationerna att vid bedömning av rätten till förtidspension även beakta vederbörandes chanser att utnyttja den återstående arbetsförmågan med hänsyn till ålder, krafter, utbildning och yrke. Dessutom bör man också ta viss hänsyn till arbetsmarknadsläget på hemorten. Vid flera tillfällen har man i varje fall som lekman kunnat konstatera, att pensionsdelegationerna inte i så stor utsträckning beaktat dessa faktorer. Många friställda äldre industriarbetare som är över 60 år har därför fram till ålderspensionen fått uppbära socialhjälp för att klara sin försörjning. Här skulle det vara mycket värdefullt om man i fortsättningen något mera välvilligt prövade framställningar från sådana arbetstagare om förtidspension. Det skulle kunna lösa trygghetsfrågorna för denna friställda arbetskraft i orter med dåligt differentierat näringsliv. Detta är ett skäl — jag har anfört några flera — som talar för att det kan vara angeläget att man även prövar en ny väg för att lösa trygghetsfrågorna för den äldre friställda arbetskraften. Jag kommer därför, herr talman, att vid voteringen stödja reservationen II.

Herr talman! Även jag hälsar med tillfredsställelse att den förra året tillsatta utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet skall med förtur utforma och framlägga förslag till stödformer för äldre arbetstagare som träffas av särskilda omställningssvårigheter på arbetsmarknaden. Men det finns många äldre människor som av andra skäl än omställningssvårigheter på arbetsmarknaden råkar ut för problem. Sysselsättningssvårigheterna kan ha många orsaker. Jag tänker t.ex. på lanthandlare som får sina försörjningsmöjligheter begränsade på grund av avflytt ningen från den bygd där de verkar. Detta är bara ett exempel bland många. Utan att fördjupa mig i detta stora problemkomplex vill jag understryka behovet av en sysselsättningsförsäkring i linje med den motion som jag tillsammans med några andra motionärer väckte i denna kammare vid förra årets riksdag. Den motionen är nu överlämnad till KSA-utredningen, och jag hoppas att vi snart skall få anledning att återkomma till frågan. Men problemet om den äldre arbetskraftens svårigheter är också avhängigt av pensionsålderns höjning. När jag vid 1965 års riksdag motionerade om en utredning angående sänkt pensionsålder, anförde motståndarna i huvudsak två skäl mot mitt förslag. Det första var den brist på arbetskraft som skulle bli följden av en sådan reform. Utvecklingen just nu visar, att den risken inte är så stor som man då trodde. Det andra skälet var kostnadsfrågan, och visst är den av stor betydelse. Herr Bengtsson i Varberg har ju talat om för oss att det skulle röra sig om en halv miljard, och han säger att han har forskat noga innan han fått fram den summan. Jag tror att en utredning, som tog hänsyn till alla faktorer i sammanhanget, skulle ge en annan siffra. Jag vill därför inte utan vidare gå med på att en reform av detta slag skulle kräva det av herr Bengtsson angivna beloppet. Jag håller dock med om att det rör sig om ett avvägningsproblem. Frågan måste noggrant prövas i samråd med berörda parter på arbetsmarknaden. Jag är lika angelägen som herr Bengtsson om att våra nuvarande pensionärer inte skall komma i ett sämre läge på grund av en reform i linje med vad jag då föreslog skulle bli föremål för utredning. Det är självfallet att vi i första hand måste sörja för våra nuvarande pensionärer, Vi vet dock att en utredning av detta slag skulle ta ganska lång tid i anspråk. Vi vet också att ATP pensionen kommer att mer och mer göra sig märkbar och gynna allt fler pensionärer. Det är därför möjligt att vi, när vi kommer fram till en sådan här reform, då också tillgodosett de nuvarande pensionärerna, så att de kan vara fullt tillfredsställda. Enligt min mening kan man inte bortse från det faktum att produktionen synes kunna bära den kostnad som följer av att t.ex. tjänstemännen pensioneras vid tidigare ålder. Här kommer då rättvisesynpunkterna in med stor genomslagskraft. Jag kan för min del inte bortse ifrån de synpunkterna. Jag tycker inte det är tillfredsställande, att den som jobbar på kontoret skall få avgå med pension vid 65 års ålder, medan den som jobbar ute på verkstaden måste gå kvar tills han är 67. Jag tycker att rättvisesynpunkterna är mycket vägande. Frågan är av sådan vikt att en omsorgsfull prövning i en parlamentariskt sammansatt utredning är synnerligen befogad. Vad denna utredning sedan kommer att leda fram till återstår att se, men jag tycker inte att vi har anledning motsätta oss en sådan utredning. Jag ber för min del att få yrka bifall till reservationerna I och II.
Herr talman! Det förefaller råda allmän enighet i kammaren om att någonting bör göras för den äldre arbetskraften och att nuvarande åtgärder inte är tillräckliga. Oenigheten består i att vi anvisar olika vägar för att lösa spörsmålet. Jag vill med ett par ord motivera varför jag anser det angeläget med en utredning om andra villkor för förtidspensioneringen. Jag var på sin tid med i den Strandska kommittén, som utarbetade de villkor som nu gäller för förtidspensionering. Dessa var när de genomfördes ett betydande framsteg i förhållande till vad som tidigare gällde, men nog hade vi ganska klart för oss att de villkor som vi föreslog icke var särskilt generösa. Det har också visat sig i praktiken att kravet på att den nedsatta arbetsförmågan skall ha medicinska orsaker i många fall har förhindrat att förtidspension kunnat beviljas människor, trots att man har varit medveten om att de saknat försörjningsförmåga. Det är inte svårt att få exempel på sådana fall där ansökningar måst avslås, om man vänder sig till pensionsdelegationerna. I dag har detta problem hela tiden diskuterats med utgång från det förhållande som uppstår när arbetskraft friställs vid driftinskränkningar. Det är givetvis den stora frågan. Det har nämligen visat sig att det ofta blir en restarbetslöshet som man med de nuvarande medlen inte kan klara av. Jag tror att det är nödvändigt att understryka att om vi får andra regler för förtidspensionering, kommer det att betyda en förbättring inte bara för dem som friställs vid industriinskränkningar. Det finns även andra exempel på människor som befinner sig i samma situation och som kommer att få nytta av ändrade regler. Jag kan nämna de ofta omtalade hemmadöttrarna eller äldre, frånskilda kvinnor, alltså människor som tvingas att söka sig försörjning vid hög ålder och utan yrkesutbildning och som i många fall inte kan omskolas och placeras in i arbetslivet. Man kan också nämna äldre hantverkare, t.ex. en småhantverkare som haft sin arbetslokal i en källare. Så har huset där han haft sin lokal rivits, och han står utan möjlighet att försörja sig. Har han då uppnått hög ålder — det kanske bara fattas ett par år till pensionsåldern — är möjligheterna att inplacera honom i arbetslivet utomordentligt små. Även i ett sådant fall skulle andra villkor beträffande förtidspensionering bli till nytta. Jag skulle kunna ge fler exempel på äldre arbetskraft som friställs och som därefter saknar förmåga att försörja sig, men där denna bristande förmåga inte bottnar i medicinska skäl. Herr Bengtsson i Varberg försökte motivera varför vi inte skulle få en utredning om förtidspensionering. Han sade att förtidspensionering inte är rätta vägen att gå; detta föreföll han att vara tämligen säker på. Som motiv angav han att rätten till förtidspension ju alltid är förknippad med medicinska skäl. Ja, det är den nu, men det är ju detta vi vill ha ändrat! Motionärerna har anfört att just detta utgör ett hinder. Vidare säger herr Bengtsson, att reservanterna har en dubbelbottnad inställning på så vis att de samtidigt är tacksamma för den utredning som nu skall komma till stånd om kontant understöd till den äldre arbetskraften. Jag tycker inte det. Jag anser att man skall tillgripa kontant ersättning så länge man anser att det finns möjligheter för vederbörande att komma ut i förvärvslivet igen — tidigare bör han inte pensioneras. Det är dock inte svårt att tänka sig att det finns många fall, där man kan vara fullständigt säker på att vederbörande inte kan komma ut i förvärvslivet, eller i varje fall så säker på detta som behövs för att man skall kunna ta ställning. Därvidlag finns det naturligtvis ingen anledning att fortsätta att lämna kontantbidrag, utan i sådana fall ligger en förtidspensionering närmare till hands. Jag tror att det finns mycket starka skäl för att tillsätta en utredning om villkoren för förtidspension. Om man förtidspensioneras har man bl.a. den fördelen, att vederbörande får fler intjänande år till ATP-pension och därigenom en bättre ATP-pension. Jag tror att det finns mycket starka skäl för en utredning om villkoren för förtidspension. Det bör ges möjligheter för pensionsdelegationerna att ge förtidspension när det är klart att det saknas fösörjningsförmåga, även om denna bristande försörjningsförmåga inte har medicinska orsaker. Det har ju också väckts motioner från olika håll, där man påyrkat detta, och jag beklagar, att andra lagutskottet inte gått motionärerna till mötes och tillstyrkt en utredning. Jag tror att våra villkor vad beträffar förtidspensioneringen är mogna för en Översyn.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
Jag kan emellertid inte föreställa mig att någon som allvarligt funderat på dessa frågor menar, att man skulle kunna slopa allt samband med medicinsk invaliditet då man ger förtidspension. En allmän försäkring, enligt vilken man kan få förtidspension, måste väl ändå vara förknippad med vissa villkor. Att ge en person som är fullt arbetsför, som har hälsan i behåll, som inte har något medicinskt betingat handikapp, förtidspension måste vara en felaktig metod. När man skrev de motioner om förtidspension som vi behandlar i dag såg man framför sig de nuvarande arbetslöshetsåtgärderna, arbetslöshetsförsäkringen med begränsad ersättningstid, de kommunala kontantunderstöden och socialhjälpen. Härvidlag har nu uppstått en ny situation i det att regeringen har uppdragit åt en kommitté att finna på ett helt nytt bidrag som skall hjälpa alla dessa människor som inte har medicinskt handikapp men som är arbetslösa och som närmar sig pensionsåldern. Det var bara det, herr talman, jag ville ha tillagt.
Herr talman! Jag tror nog att jag allvarligt funderat över dessa saker. Ändå ber jag att få fastslå, att jag mycket väl kan tänka mig villkor för förtidspensionering, som innebär att förtidspension kan beviljas även då inga medicinska skäl föreligger. Det skall emellertid vara under den bestämda förutsättningen, att man har kommit fram till att vederbörande saknar försörjningsförmåga. Jag påstår bestämt att man kan påträffa detta även i fall då medicinska skäl inte föreligger. Detta skulle innebära en viss, om också mycket försiktig, rörlighet i fråga om pensionsåldern. Jag tror att detta är det enda vettiga alternativet till en allmän sänkning av pensionsåldern.

Herr talman! Det har varit en lång och innehållsrik debatt. Eftersom reservationen är undertecknad av ledamöter från två partier kan det kanske vara på sin plats att det även från mitt partis sida säges några ord. Jag lovar emellertid, herr talman, att bli mycket kortfattad, ty det mesta i denna fråga har redan sagts under den långa debatten. Beträffande pensionsåldern har högerpartiet inte varit berett att stödja reservationen. Jag kan inte undgå att något reagera mot talet om att det skulle vara orättvist med olika pensionsåldrar. Man kan ju leka med tanken hur man skulle sätta pensionsåldern för att inte begå någon orättvisa, eller rättare sagt för att inte någon grupp här i landet skulle ha lägre pensionsålder än den generella. De som tillhör Operabaletten t.ex. pensioneras vid 41 års ålder. Vilken pensionsålder man än väljer kommer alltid några att ha en mycket låg pensionsålder. Om den sedan skall sättas vid 65 år, 67 eller någon annan ålder är helt och hållet en samhällsekonomisk fråga. Vi har i dag i tidningarna läst finansministerns maning om återhållsamhet med utgifterna på olika områden. Det ger oss väl en tankeställare att vara försiktiga med en sänkning av pensionsåldern i dagens läge. När det gäller förtidspensioneringen, som tydligen är den stora stridsfrågan, ligger det kanske annorlunda till. Vi har under det senaste året fått en helt annan situation här i landet än vi hade för bara några år sedan. Den strukturomvandling och lönsamhetskris som nu drabbar vårt land sätter sina spår ute i bygderna. Alla är vi överens om att någonting måste göras för den friställda äldre arbetskraften. Herr Bengtsson i Varberg sade — och det är väl det främsta argumentet för att man inte skall lösa detta problem genom förtidspensionering — att man binder fast dessa äldre människor i ett pensionssystem och gör det omöjligt för dem att gå tillbaka till ett arbete, om ett sådant skulle erbjudas dem. Jag tror inte att vi behöver riskera en sådan situation, ty vi är alla ense om att göra allt vad vi någonsin kan för att återföra de friställda äldre människorna till arbetslivet. Emellertid finns det gränsfall — personer i 66 eller 65 års ålder — och vad dem beträffar kan man ju allvarligt diskutera, allra helst om vederbörande själv är intresserad av förtidspensionering, om det inte vore en rationell och ändamålsenlig väg att gå. Med dessa få ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation II. en fullständigare rening av avloppsvatten.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat när riksdagen kan emotse förslag till införande av mervärdesskatt. Utredningsarbetet är ännu inte slutfört och något besked i saken kan därför inte lämnas för närvarande.
Herr talman! Jag har här fått det svar som jag misstänkte att jag skulle få, d.v.s. ett intetsägande sådant. Det ger mig anledning till reflexionen att arbetstakten varierar starkt i finansde partementet. Om det är något som man gärna vill ha gjort, så går det fort att göra det. Den fond som sedan blev en bank ordnade man till illa kvickt. Men när det gäller en överarbetning av ett förslag, som vi varit ganska eniga om på alla håll, drar det ut år efter år. Ambitionsgraden är sålunda mycket skiftande inom <finansdepartementet. Där skall man vårda sig om samhällsekonomin, och hälsotillståndet i det fallet är ju inte särskilt gott. Det är till och med så dåligt att man skulle vilja rekommendera finansdepartementet att ha ett akutintag för intensivvård, inte en långtidsvård som inte leder någonstans. Jag kommer här att tänka på det gamla talesättet att »medan gräset gror dör kon». Det är inte bara gräset som gror, herr finansminister, utan jag tror också att missnöjet bland allmänheten spirar i vårsolen. Även om den föreslagna mervärdeskatten verkar vara en besk medicin för finansministern tror jag ändå att det vore en mycket hälsosam medicin för samhällsekonomin. takten i finansdepartementet när det gäller denna utredning.

Herr talman! Herr Björkman har frågat, om jag anser att upplysningarna och anvisningarna till de skattskyldiga för att genom fyllnadsinbetalning undgå kvarskatt och kvarskatteränta varit tillfredsställande med hänsyn till skatteberäkningen för makar som kan utnyttja frivillig särbeskattning. Av speciella skäl har det i år bedrivits en allmän propaganda i massmedia för att göra de skattskyldiga uppmärksamma på möjligheten att genom fyllnadsbetalning senast den 2 maj undgå eller minska kvarskatt och kvarskatteränta. Särbeskattningsfrågan har ansetts alltför teknisk för att kunna tas upp i detta sammanhang. Jag är emellertid medveten om att den frivilliga särbeskattningen aktualiserar vissa problem bl.a. beträffande ränta på kvarskatt. I syfte att söka lösa dessa är frågan för närvarande föremål för prövning i finansdepartementet. Jag vill också erinra om att makar hos länsstyrelsen kan få gemensam ränteberäkning för kvarskatt även om frivillig särbeskattning medgetts. I sista hand finns den allmänna möjligheten att begära befrielse från kvarskatteränta hos länsstyrelsen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Av detta framgår att finansministern är medveten om vilka problem fyllnadsinbetalningarna medför just när det gäller särbeskattningen av makar. Det nya tillskottet i år till blankettfloran, alltså denna dubbla gula blankett vi fått, var verkligen en nyhet när det gäller utformningen. Den innehåller en tabell, som visar om den frivilliga särbeskattningen är förmånlig eller inte i jämförelse med sambeskattning, men den gäller endast för arbetsinkomster. Dessutom innehåller blanketten ett utdrag ur förordningen om särskild skatteberäkning i vissa fall för makar. Men förordningar tillhör inte den mera lättlästa lektyren, herr finansminister. Jag tar 6 § som exempel. Där står: »Skatt på makarnas beskattningsbara arbetsinkomster beräknas för vardera maken för sig med tillämpning av bestämmelserna i 10 8 1 mom. tredje stycket förordningen om statlig inkomstskatt ävensom 2 § samt 3 § första och tredje styckena lagen om finansiering av folkpensioneringen. Folkpensionsavgift redovisas därvid i förekommande fall särskilt.» Men, herr finansminister, vilka deklaranter sitter med dessa förordningar om statlig inkomstskatt och folkpensioneringens finansiering vid sidan om sig, när de skall räkna ut skatten och avgifterna på grundval av deklarationer? Betydligt mer komplicerat blir det emellertid när det är fråga om blandade inkomster, alltså inkomster av både arbete och av annan fastighet än jordbruksfastighet och av kapital, som utgör så kallade sidoinkomster. Då krävs en rad räkneoperationer för att vaska ut skatten på sidoinkomsten för sig. Man skall använda skatteskalan för gift i två räkneoperationer och sedan — för enbart arbetsinkomsten — skatteskalan för ogift. Så skall skatten på sidoinkomsten fördelas mellan makarna i en ny räkneoperation. För att få fram den totala skatten på grundval av deklarationen för såda na blandade inkomster krävs sex å sju räkneoperationer plus användande av en tabell för sjukförsäkringsavgiften. — Inte går detta ihop med strävandena att söka förenkla skattesystemet! Jag tror att det hade varit mer upplysande för de skattskyldiga om man i stället för att återge utdrag ur förordningen hade beskrivit hur det går till att räkna fram skattebeloppen och lämnat några exempel på detta. Härvidlag var storbankernas deklarationsbroschyrer betydligt mera begripliga; jag tycker att de varit ett gott föredöme i detta fall. Dessa uträkningar är ju nödvändiga för att man skall få veta, om det blir kvarskatt eller inte och om man drabbas av straffräntan på 9 procent. Detta i sin tur bestämmer storleken av den fyllnadsinbetalning som man nu skall kunna göra senast den 2 maj. Och då är det — oaktat särbeskattningen — den sammanlagda kvarskatten som skall ligga till grund för beräkningen. Men gemensam ränteberäkning, herr finansminister, på kvarskatt kan man få först efter särskild framställning till länsstyrelsen. Det sker alltså inte automatiskt, trots att bägge makarna väl oftast står efter varandra i uppbördslängden. Jag tror att ganska många skattebetalare har obehagliga överraskningar att vänta framemot jul, när slutskattesedeln kommer, ty de förlitar sig på att den frivilliga särbeskattningen skall medföra väsentligt lägre skatt — och så är som bekant inte fallet. Endast cirka 4 procent av samtliga äktenskap kommer att ha fördel av den. Under en sammanlagd arbetsinkomst för bägge makarna på cirka 32 000 är särbeskattningen sällan fördelaktig. Om hustruns inkomst understiger 12000 kronor blir det i regel ingen skatteminskning jämfört med sambeskattning. Makarnas sammanlagda arbetsinkomster kan då vara 50 000—60 000 kronor — ja, betydligt mer — utan att det blir skatteminskning. Jag hoppas, herr statsråd, att upplysningarna och anvisningarna blir litet mera begripliga och lättlästa nästa år än de varit i år. Nu har jag dock gett finansministern ännu en chans att föra ut denna propaganda om tillräcklig fyllnadsinbetalning senast den 2 maj.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar för att hindra en sysselsättningskris i samband med den väntade nedläggningen av Oskarshamnsvarvet. På samma sätt som tidigare vid mera betydande permitteringar och företagsnedläggningar har i Oskarshamn på länsarbetsnämndens «initiativ tillsatts en samarbetskommitté med representanter för företaget, arbetstagarna, kommunen och arbetsförmedlingen. Kommittén har sammanträtt och diskuterat de olika åtgärder som bör komma i fråga för att underlätta övergången till annat arbete för de arbetstagare som berörs av nedläggningen. Den kommer vidare att aktivt följa utvecklingen till dess sysselsättningsproblemen är lösta och ta de initiativ som situationen kräver. Arbetsmarknadsverkets resurser kommer härvid att stå till dess förfogande. Arbetsförmedlingen i Oskarshamn har förstärkts. Ekonomiskt stöd kommer att lämnas till arbetskraft som måste flytta till annan ort för att få arbete. Omskolning och vidareutbildning anordnas för att underlätta platsbyten, och arbete i s.k. skyddad sysselsättning kommer att i ökad utsträckning tillhandahållas äldre och annan svårplacerad arbetskraft. Till rutinen vid situationer av det nu aktuella slaget hör också åtgärder för att stödja tillförseln av ny verksamhet till orten samt åtgärder för att, i avvaktan på mera långsiktiga lösningar, skapa temporära sysselsättningstillfällen för den friställda arbetskraften. Arbetsmarknadsstyrelsen, som nära följer utvecklingen, räknar med att i den situation som uppkommit i Oskarshamn sätta in alla de arbetsmarknadspolitiska medel som behövs för att lösa sysselsättningsproblemen.

Herr talman! Jag har inte mycket att invända mot det svar som inrikesministern lämnat. Men låt mig ändå få göra några kommentarer. När ett företag drabbas av en sådan kris som nu Oskarshamns varv utsatts för, så blir de som är berörda av arbetsnedläggelsen prövade på olika sätt. Det är för länet ett bekymmer, det är för bygden och kommunen ett mycket svårt problem och det är för de anställda och deras anhöriga många gånger en tragedi. Det är mot bakgrunden därav som man i ett dylikt fall bör se till att allt göres som göras kan. Om man ser tillbaka kan man naturligtvis fråga sig om inte avvecklingen borde ha gått snabbare. Men jag tycker inte att det är det man skall resonera om i dagens läge, utan man skall se framåt och fråga sig vad man kan göra i denna situation.

Jag tror, herr statsråd, att det är ett mycket svårt problem att avgöra vilket som är det bästa för de anställda. Men hur det problemet än löses skall jag inte, om det inte går som man hoppas, som någon besserwisser komma efteråt och säga att det borde ha lösts på annat sätt. Jag hade tänkt att framföra en önskan till statsrådet, att de personella och ekonomiska resurser som behövs i detta fall ställs till förfogande. Att så skall ske står redan i svaret, och för det svaret är jag tacksam.

Herr talman! Jag ser ingen anledning till polemik mot vad herr Hamrin i Kalmar sagt. Jag vill instämma i hans uttalande att de anställda prövas hårt i dylika situationer. Oskarshamns stad har ju haft många invånare som under de senaste åren säkerligen känt bekymmer inför nedläggning av företag och inför problemet att få nya utkomstmöjligheter. Det finns ingen anledning att gå tillbaka, säger herr Hamrin, och det är riktigt. Jag tror emellertid att det finns anledning att erinra om att under åren 1962—1966 har varvskrisen varit en aktualitet. Det har varit nödvändigt för arbetsmarknadsmyndigheterna att söka vidta åtgärder för att skapa ny sysselsättning. Cirka 700 nya arbetsplatser i nyetablerade och utvidgade företag har kunnat tillskapas i samförstånd mellan myndigheterna och berörda företag. Det är klart att man i sådana sammanhang kan råka i den belägenheten, att inte alla företag har den bärkraft som vi skulle önska utan att nya svårigheter uppstår. Då måste man spänna krafterna på nytt. Det finns ingen väg udenom, utan det gäller att på nytt söka kontakt med företag som kan ha intresse för en etablering eller för en utvidgning där så kan ske. Jag vill gärna framhålla att sådana kontakter förekommer. Huruvida det blir med det företag som herr Hamrin kanske närmast tänkte på vill jag inte uttala mig om; det finns också alternativ i detta avseende. Huvudsaken är att våra myndigheter är inriktade på att så snabbt som möjligt göra någonting och att de som berörs får veta att samhällets alla resurser står till förfogande. De är alltså inte lämnade ensamma i sin situation; det har jag gett uttryck för i svaret.

Herr talman! Herr Wikner har frågat, om jag har uppmärksammat den oro och otrygghet som uppstått hos skogsarbetarna på grund av sysselsättningssvårigheter förorsakade av den ökade höggradiga mekaniseringen inom skogsbruket och om några extra åtgärder för att ge sysselsättning åt den friställda arbetskraften kommer att vidtas. Utvecklingen inom skogsbruket har under 1960-talet kännetecknats av förhållandevis snabb rationalisering och jämnare sysselsättning över året. Båda dessa omständigheter har trots stegrade avverkningar medfört en betydande nedgång i det tidigare arbetskraftsbehovet. Skillnaderna blir särskilt märkbara under högsäsong. Samtidigt har emellertid den goda arbetstillgången inom andra näringsgrenar möjliggjort en överströmning av = arbetskraft från skogsbruket. Någon påtaglig stegring av arbetslösheten bland <skogsarbetarna har därför inte ägt rum. I sin senaste redogörelse för arbetsmarknadsutsikterna emotser = arbetsmarknadsstyrelsen för det närmaste året en ökad avverkningsvolym med god sysselsättning. Detta hindrar emellertid inte att man inom skogsbruket får räkna med långsiktiga problem för den äldre arbetskraften. Övergången till helårssysselsättning, vilken i och för sig är en önskvärd utveckling, minskar möjligheterna till kompletterande sysselsättning för småbrukare m.fl. även av andra skäl kan övergångsproblem väntas uppstå för skogsbrukets arbetskraft. Arbetsmarknadsstyrelsen, som särskilt följer utvecklingen på skogsbrukets område, medverkar aktivt för att underlätta en lösning av dessa problem. Sysselsättningssituationen för skogsarbetarna har under de senaste åren gradvis förbättrats. Detta är bl.a. en följd av att arbetsmarknadspolitiken utrustats med medel som är särskilt inriktade på arbetstagarna i skogsbygderna. Dessa medel kommer att utnyttjas intensivt även framdeles.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag tror att det är nödvändigt att man på riksplanet följer upp dessa frågor. De är i högsta grad aktuella; det har vi även sett av de tidningsrubriker sådana som »Kris för skogsarbetarna» och »Skogsarbetare blir utan jobb». Här gäller det åtskilliga hundratal arbetare; det är ett faktum och ingenting att nonchalera. Svårigheterna kommer att beröra både arbetare, arbetsledare och tjänstemän inom skogsbruket. Den höggradiga mekaniseringen inom skogsbruket har nu påbörjats, och vissa bolag har meddelat att de kommer att friställa arbetskraft inom en del områden. Enligt de beräkningar som gjorts angående avverkningar utgjorde dagsverksåtgången år 1965 per skogskubikmeter 0,31 dagsverken. Den kommer att sjunka ytterligare, så att vi år 1975 är nere i 0,19 dagsverken och 1980 i 0,15 dagsverken per kubikmeter. Enligt preliminära beräkningar som gjorts inom Jämtlands län kommer från år 1960 till år 1980 antalet årsanställda skogsarbetare att minska med cirka 52 procent, från 7849 anställda till 3 750. Dessa siffror är preliminära och avvikelser kan naturligtvis inträffa, men tendensen kan man ändå inte komma ifrån. Det torde råda ungefär samma förhållanden inom de övriga norrlandslänen. Det är framför allt skogsbolagen som nu har satt i gång med denna höggradiga mekanisering inom skogsbruket, och det torde inte dröja länge förrän även det privata skogsbruket måste följa med i den utvecklingen, om det skall kunna hänga med i konkurrensen. De siffror som jag har lämnat och de beräkningar som har gjorts är sådana, att vi måste förstå att skogsarbetarna känner både oro och otrygghet. Jag har för övrigt själv kontakter med dem och vet hur de reagerar. En kontinuerlig uppföljning av arbetskraftsbehovet från bolag och enskilda inom skogsbruket är därför högst nödvändig för att man i god tid skall kunna säkerställa att de som blir friställda får annat arbete. Jag är medveten om att arbetsmarknadsstyrelsen gör vad den kan, men den borde också ålägga bolag m.fl. att lämna dessa uppgifter, så att man på ett tidigt stadium kan omskola och omplacera den friställda arbetskraften. Jag har en känsla av att arbetsgivaren hittills inte har skött detta på rätt 'sätt. Det är framför allt de äldre arbetstagarna som kommer i kläm. De hänvisas i regel till arbeten med lägre inkomst, om de över huvud taget får något arbete. Det måste kännas hårt att som tack för ett slitsamt arbete behandlas på det sättet. Man frågar sig också om det är riktig politik av företagen att, som många gånger sker vid rationaliseringar, utan vidare avskeda den äldre arbetskraften. Man borde faktiskt kun na fordra en annan tingens ordning i vårt trygghetssamhälle. Den fråga som vi här diskuterar är mycket viktig även ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt,' och vi måste kommå till rätta med den. Jag hoppas verkligen att vi också kommer att göra det. Jag ber än en gång att få tacka för svaret. Vad jag nu har sagt var inte menat som någon kritik mot arbetsmarknadsstyrelsen. utan var mer riktat mot bolag och övriga. Jag skulle vara tacksam om jag kunde få svar på frågan, huruvida regeringen kommer att via arbetsmarknadsstyrelsen ålägga bolag och andra skogsägare att lämna erforderliga uppgifter. Jag tror att det behövs för att man skall komma till rätta med problemet.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat, om jag uppmärksammat den kraftiga ökning av antalet svårare olycksfall som den senaste tiden har inträffat vid skogsarbete och vilka åtgärder jag anser man bör vidta för att nedbringa olycksfallsriskerna för skogsarbetarna. Under det första kvartalet i år har det inträffat ett stort antal svåra olycksfall vid skogsarbete. De flesta olyckorna har hänt i samband med huggningsarbete, och motorsågen är en dominerande olycksfaktor. Mot denna bakgrund är det av största vikt att intensifiera skyddsarbetet vid skogsavverkningar. Den höga olycksfallsfrekvensen har föranlett arbetarskyddsorganen att i samråd med skogs styrelsen göra en aktion för att sprida bättre kännedom om de skyddsmöjligheter som finns. Kursprogram med teoretisk och praktisk undervisning har utarbetats, och ca 6 000 skogsarbetare har hittills i år deltagit i sådana arbetarskyddskurser. - Arbetarskyddsstyrelsen bedriver i ökad omfattning också en informationsverksamhet bl.a. genom fackpressen och dagspressen. Skogsyrkesinspektionen — vars resurser har förstärkts innevarande budgetår — medverkar vid informationsdagar och kurser för bl.a. de lokala skyddsombuden. Jämsides med denna aktivitet för att öka skyddsmedvetandet på arbetsplatserna bedriver arbetarskyddsstyrelsen en fortlöpande verksamhet med syfte att förbättra skyddsanordningar och tekniska konstruktioner på de arbetsredskap som tillverkas. Det nya arbetsmedicinska institutet, som började sin verksamhet den 1 juli i fjol, ägnar också stor uppmärksamhet åt arbetsförhållandena för skogsarbetarna. Ett av de första mera omfattande projekt som satts i gång av arbetsmedicinska institutet är en hälsoundersökning av en större grupp skogsarbetare i Norrland. Denna undersökning omfattar en kartläggning av skogsarbetarnas arbetsförhållanden och =:arbetsmiljö, där självfallet även olycksfallsriskerna kommer att beaktas. Undersökningen har redan fortskridit så långt att arbetet ute på fältet pågår. Inom arbetsmedicinska institutet bedrivs också ett fortlöpande arbete med syfte att få fram sådana tekniska konstruktioner av maskiner och verktyg för skogsarbetet som kan begränsa yrkesskadorna.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det fylliga svaret, som visar att man på olika håll har sin uppmärksamhet riktad på detta problem. Anledningen till att jag aktualiserade denna fråga är de många alarmerande rapporterna i pressen om det stigande antalet svåra olycksfall under skogsarbete. Skogen är i dag vår farligaste arbetsplats. Det inträffar tre gånger så många olyckor i skogsarbete som i andra yrken, I fjol inträffade 8 200 olyckor i skogsarbete i hela landet. Inom norra skogsyrkesinspektionens distrikt, som omfattar de fyra nordligaste länen, inträf-' fade åtta dödsolyckor i fjol, och under det första kvartalet i år har det redan inträffat sju dödsolyckor. Detta är en mycket skrämmande statistik, dubbelt skrämmande därför att det tydligen är de svåra olycksfallen som ökar i skogsarbetet. Man frågar sig givetvis vad orsaken till olyckorna kan vara. Såvitt man vet är det motorsågarna som svarar för de flesta svåra olyckorna och dödsfallen i skogsarbetet. De inträffar mest under fällningsarbete. Naturligtvis spelar också den högt uppdrivna arbetstakten en stor roll och ger utslag i olycksstatistiken. Det är tillfredsställande att höra att det nu har startats en intensiv upplysningsverksamhet för att informera skogsarbetarna om de olycksfallsrisker som finns i arbetet och om de möjligheter som står till buds för att skydda sig mot olyckor. Glädjande är också att man startat det arbetsmedicinska institutet och de hälsoundersökningar som där pågår. En detalj som man uppmärksammar i detta sammanhang är att de svåra olyckorna ofta drabbar de finländska skogsarbetarna. Det kan möjligen bero på svårigheterna att nå ut med upplysningsverksamheten till denna relativt stora arbetargrupp inom skogsbruket på deras eget språk. Sådana språksvårigheter föreligger utan tvivel. Många finländska skogsarbetare har inte lärt sig svenska, och det är därför möjligt att de upplysningskampanjer som startats går förbi denna grupp. Jag vet inte hur man ser på detta problem, men det vore högst önskvärt att man i de kampanjer som förs åtminstone i fackpressen och i dagstidningarna översatte artiklarna till finska, så att informationen nådde ut till denna grupp av skogsarbetare. Givetvis är det svårt att mäta omfattningen av det produktionsbortfall som drabbar skogsbruket genom de många olyckorna, och det är självfallet också omöjligt att mäta de många mänskliga tragedier som inträffar vid olyckor under arbete i skogen. Jag vill bara här uttala min tillfredsställelse över den skärpta uppmärksamhet med vilken man tydligen följer detta problem, och jag hoppas, herr talman, att det skall resultera i en nedgång av antalet olyckor inom denna yrkesgren.

Herr talman! Herr Gustafsson i Skellefteå "har frågat mig om jag med ut gångspunkt i ärendet rörande lokaliseringstöd åt AB Bröderna Nyström i Mjödvattnet vill redogöra för de krav som enligt min mening efter nu vunna erfarenheter bör ställas på lokaliseringsorten för att stöd skall beviljas. Först vill jag då nämna att under den tid som den lokaliseringspolitiska försöksverksamheten pågått fram till den 31 mars 1967 har stöd beviljats 250 företag. Stödet uppgår till sammanlagt 383 miljoner kronor varav 88 miljoner i bidrag och 295 miljoner kronor i lån. Av de företag som fått stöd ligger 237 i norra stödområdet, och dessa har beviljats 301 miljoner kronor i lokaliseringsstöd. Till de 13 företag, som ligger utanför stödområdet, har beviljats 82 miljoner kronor i stöd. Av stödföretagen i norra stödområdet utgörs nio av turistanläggningar, som beviljats sammanlagt 6,3 miljoner kronor i form av lån. Antalet industriföretag inom stödområdet som beviljats stöd är alltså 228, och stödet till dessa uppgår till 295 miljoner kronor. Vad så beträffar de orter där stödåtgärder vidtagits kan nämnas att det finns 72 kommunblock inom norra stödområdet och att lokaliseringsstöd gått till företag inom 64 av dessa block. Stödet fördelar sig på 111 olika orter, av vilka 52 är kommunblockcentra. Ungefär två tredjedelar av företagen och av stödet hänför sig till dessa centralorter eller dessa förortsområden. Det är alltså 59 andra orter än kommunblockcentra som berörs av beviljat 1okaliseringsstöd och på dessa faller omkring en tredjedel av det totala stödet. Av de sistnämnda orterna ligger 18 på större avstånd än 3 mil från blockcentrum men till dem har gått endast åtta procent av det beviljade stödet. Det bör också noteras att huvudparten av lokaliseringsstödet gått till befintliga företag som avser att bygga ut sin verksamhet. Endast 25 av de 228 företagen är nyetablerade inom stödområdet. Av dessa ligger sju i orter Jag har inte funnit anledning att ändra den inställning jag gav uttryck för i princippropositionen hösten 1964 beträffande valet av stödorter, nämligen att man måste vara försiktig med att centralt ange preciserade riktlinjer. I första hand är det ju vederbörande företag som har ansvaret för valet av 10okaliseringsort. Vad lokaliseringsorganen har att pröva är om lokaliseringen är så angelägen från samhällelig synpunkt att statligt stöd bör utgå för att göra lokaliseringen möjlig. Lokaliseringsorganen har därvid att beakta inte bara de företagsekonomiska förutsättningarna utan också de sociala skälen samt de samhällskostnader som kan väntas uppkomma vid det ena eller det andra lokaliseringsalternativet. Det är naturligt att man vid dessa avvägningar kan komma till olika resultat beroende bl.a. på om det gäller nylokalisering eller utvidgning av ett på orten redan etablerat företag. Bedömningen kan också påverkas av de nya investeringarnas storlek i förhållande till de på orten redan nedlagda kostnaderna i enskilda och samhälleliga investeringar. Även om det generellt sett förhåller sig så att risken för felinvestering minskar ju större den ort är till vilken lokaliseringen sker, så torde den lämnade redogörelsen visa att en betydande del av stödet gått även till mindre orter. Vid bedömningen av en orts lämplighet som lokaliseringsort torde ortens läge i regionen och den tillgång på service av olika slag som hela regionen erbjuder vara av större betydelse än ortens invånarantal i och för sig. Detta innebär inte att alla orter inom visst avstånd från regioncentrum är lämpliga lokaliseringsorter. I det avseendet måste hänsyn också tas till kommunens utbyggnadsplaner och lämpligheten i övrigt från samhällsplaneringssynpunkt av ökad satsning på orten. Den problematiken lär inte kunna lösas genom generella regler och det skulle knappast heller vara önskvärt med en sådan ordning. Bedömningen av lokaliseringsärendena från allmän planeringssynpunkt är i första hand en uppgift för de regionala lokaliseringsorganen. I det hänseendet vill jag erinra om att bankoutskottet förklarade sig finna de synpunkter befogade som framförts i en motion av bl.a. herr Gustafsson, innebärande att länets planeringsråd bör ges stort inflytande när det gäller att fastställa de geografiska riktlinjerna för företagslokalisering med samhällets stöd.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Om jag skall börja där statsrådet slutade, vill jag säga att det är alldeles riktigt att jag varit med om att väcka en motion, där vi sade att planeringsrådens uppfattning borde tillmätas stor betydelse när det gäller att avgöra 1okaliseringsärendena. Vi tänkte då att planeringsråden har dels lokalkännedom, dels i många fall personkännedom. Jag vill understryka att jag fortfarande anser att planeringsrådens uppfattning bör tillmätas stor betydelse. Men jag vill inte medge att det skall vara en regel alldeles utan undantag. Vi har nu några års erfarenhet av lokaliseringspolitiken, och jag tänkte att det borde vara möjligt för statsrådet att något närmare utveckla vilka principer som han anser böra vara vägledande när det gäller att avgöra om en ort skall godkännas eller inte med hänsyn till de erfarenheter som vunnits under tiden. I hopp att få något mer konkreta besked föreslog jag att statsrådet som utgångspunkt skulle ta det omdiskuterade och kända ärendet, nämligen ansökan om lokaliseringsstöd från AB Bröderna Nyström i Mjödvattnet. Detta har statsrådet emellertid sorgfälligt undvikit, och resultatet blev ett svar som egentligen säger bra litet om statsrådets syn på de problem jag antydde i interpellationen. Det finns emellertid några meningar i svaret som det kan vara anledning att kommentera. Statsrådet säger: »I första hand är det ju vederbörande företag som har ansvaret för valet av lokaliseringsort.» Ja, det är väl så. Det är inte någonting nytt, men jag tycker det är bra att det har upprepats. I nästa mening säger statsrådet: » Vad lokaliseringsorganen har att pröva är om lokaliseringen är så angelägen från samhällelig synpunkt att statligt stöd bör utgå för att göra lokaliseringen möjlig.» Det är ett påstående som är något svårare att förstå. Det beslut som riksdagen fattat om lokaliseringsstöd innebar, såvitt jag förstår, att riksdagen ansåg att ökad företagsamhet i stödområdet är ur samhällets synpunkt angelägen. Det var ju den uppfattningen som låg bakom hela förslaget till 1okaliseringsstöd. Det kan alltså i och med detta riksdagsbeslut anses fastslaget att företagslokalisering inom området är angelägen. Därför är det väl närmast lokaliseringsorganens uppgift i ifrågagavarande lokaliseringsort att ta ställning till frågan, om den ort företagaren själv föreslår är olämplig eller inte. Det är en formulering som, såvitt jag förstår, innebär en något mindre restriktiv prövning än den formulering statsrådet använder i svaret. Statsrådet säger också: »Det är naturligt att man vid dessa avvägningar kan komma till olika resultat beroende bl.a. på om det gäller nylokalisering eller utvidgning av ett på orten redan etablerat företag.» Det är försiktigt uttryckt men kan inte gärna innebära någonting annat än att bedömningen bör vara välvilligare om det gäller ett företag som redan finns på orten. Man tycker då också framför allt att företagarens egen bedömning i ett sådant fall bör tillmätas stor betydelse. Han har ju redan erfarenhet av hur det är att driva ett företag på orten i fråga. Statsrådet säger sedan: »Vid bedömningen av en orts lämplighet som lokaliseringsort torde ortens läge i regionen och den tillgång på service av olika slag som hela regionen erbjuder vara av större betydelse än ortens invånarantal i och för sig.» Det kan jag instämma i. Jag skall också be att med instämmande få citera ett annat uttalande, som statsrådet Johansson gjorde i första kammaren 1964 när lokaliseringspolitiken diskuterades. Han sade bl.a. följande: »Jag har tidigare talat om Skellefteåregionen och Örnsköldsvikregionen som expansiva industriregioner, där det emellertid blir en spridning av företagsamheten inom regionen. Där spelar avstånd på 3 å 4 mil inte någon avgörande roll för en lokalisering av också mycket stora företag.

Det är tre mil till Skellefteå stad och två mil till tätorten i Burträsk, vilket håller sig mycket väl inom den marginal som statsrådet angav i sitt nyss citerade yttrande. Lika klart förefaller det att vara att avslag inte kan motiveras med att invånarantalet är för obetydligt; det framgår av statsrådets uttalande i dagens svar. Fallet Mjödvattnet är enligt min mening ett gott exempel på lokaliseringsärenden, till vilka man har full anledning att ställa sig kallsinnig om det är fråga om en nylokalisering. Förhållandet ter sig emellertid avsevärt annorlunda när det gäller en ganska försik tig utbyggnad av ett redan existerande företag. Som jag nyss har påpekat har företagaren redan erfarenhet av hur det är att driva företag på orten. Han ger sig inte in i någonting osäkert som han inte känner till. Han har vidare en fast arbetarstam, som bor i närheten eller i kringliggande byar. Det dröjer också väsentligt längre innan det blir fråga om mera omfattande investeringar i bostäder om företaget är kvar på sin gamla ort än om det flyttar in till centralorten. Vid en förflyttning blir det säkerligen också svårare att behålla den hittillsvarande arbetarstammen. Det är rimligt att man ställer frågan: Vad kan ett bifall till en ansökan av detta slag — jag talar om Mjödvattnet bara som ett exempel — innebära för risker? Det är klart att företag ibland tvingas att nedlägga driften, och det kan inträffa även i ett sådant fall. Detta behöver emellertid inte nödvändigtvis betyda att lokalerna inte kommer till användning. Det har visat sig att förekomsten av inflyttningsfärdiga lokaler har haft en mycket stor dragningskraft när det gäller lokalisering. Vi har flera exempel i skellefteåområdet på att nedlagda mejerier har varit avgörande för val av lokaliseringsort. Men om inte något nytt företag övertar lokalen, vad händer då? Det har sagts att de bostäder som eventuellt kommer att uppföras i så fall blir värdelösa. Detta påstående kan man sätta ett frågetecken för. Det är — som jag nyss har nämnt — endast tre mil till en expansiv centralort. Att pendla tre mil är egentligen ingenting märkvärdigt. Vägen är bra, det förekommer inga bilköer och det finns knappast några sträckor med fartbegränsning. Det kan för all del invändas att de flesta människor inte vill ha så lång väg till arbetet, och det är väl riktigt, men det behövs bara att tillräckligt många vill det för att bostäderna skall efterfrågas och för att det inte skall bli någon förlust. Det är ju fråga om en vacker plats, och jag är ganska säker på att bostäderna skulle finna köpare. Jag har uppehållit mig rätt länge vid fallet Mjödvattnet därför att jag tycker att en debatt om hur en lokaliseringsort skulle ligga i förhållande till tätortsservice — det är ju detta problem jag tar upp — får ett konkretare och fastare innehåll, om man har ett verkligt fall som exempel. Jag vill inte alls yttra mig om andra förhållanden som har kunnat inverka på bedömningen i detta fall. Vad vi nu diskuterar är om orter med ungefär samma läge och storlek som Mjödvattnet kan godtas när det gäller att bygga ut ett redan befintligt företag. För min del vill jag svara ja på den frågan, och det skulle vara av stort intresse att höra ett svar även från statsrådet.
Herr talman! Företagen får bedömas från fall till fall. Deras möjligheter, vilka produkter de tillverkar, om det är egna uppfinningar, egna produkter, legoarbeten, vilken omfattning de har, deras framtidsutsikter — alla sådana faktorer påverkar bedömningen när man slutgiltigt tar ställning. Jag är därför inte beredd att generellt säga att »så här kommer vi att göra». Vi har ju en lokaliseringspolitik som. försöksverksamhet under en femårsperiod. Avsikten därmed är att vi skall få erfarenheter. Redan nu har vi naturligtvis vunnit en del erfarenheter som är utomordentligt värdefulla. Vi försöker också följa det spontana utvecklingsmönstret: hur utvecklar sig vår industri, hur bedömer de företag, som vi får kontakt med, lokaliseringsorterna? Förutsättningarna för en lokalisering är också utomordentligt viktiga. Jag har vid åtskilliga tillfällen sagt, även i denna kammare, att vi uppenbarligen får ökande industriregioner även i Norrland, och i det sammanhanget hade jag anledning att — som herr Gustafsson i Skellefteå har erinrat om — uttala mig om såväl skellefteåsom örnsköldsviksregionen. Jag har fortfarande den uppfattningen att vi kring dessa centra har en utomordentligt intressant och värdefull regionutveckling. Att man kan ha företag lokaliserade på ett avstånd av 2, 3 eller 4 mil från ett sådant centrum finner jag fortfarande riktigt och rimligt. Detta förändrar inte min uppfattning i det fall som har åberopats. Man måste bedöma vad som kommer att krävas — om det blir en lokalisering — i fråga om utbyggnad av vad jag vill beteckna som närservice. Vi kan satsa på ett företag i t.ex. Byske. Där har man en utmärkt närservice. Den huvudsakliga servicen i form av lasarett, läroverk, varuhus osv. har man i Skellefteå. Men det vore felaktigt att bortse från vad själva närservicen betyder. Skall mån bygga ut ett företag som så småningom för med sig en utbyggnad av samhället och därmed en utbyggnad av närservicen? Det är också en fråga som måste bedömas. Våra erfarenheter säger oss också att de svårigheter som uppstår i skilda delar av landet har samband med bristen digheten i vårt näringslivs utveckling i vissa områden. Vi kan åberopa exemplen från skogsindustriutvecklingen i vissa delar av vårt land — eller från varvsrörelsen, för att inte undvika att ta det mest aktuella exemplet, där vi kan ställas inför en rad olika problem. Vi har t.ex. frågan om sysselsättningsmöjligheterna för kvinnlig arbetskraft. I områden med brist på differentierat näringsliv uppstår de största svårigheterna att erbjuda exempelvis kvinnlig arbetskraft möjligheter till förvärvsarbete. Allt detta talar för att vi bör eftersträva att inom regionen åstadkomma ett mera differentierat näringsliv och så långt som möjligt undvika en alltför ensidig näringslivssammansättning. Detta gäller både regioner och enskilda orter. Här har åberopats ett speciellt fall, som vi nu behandiar. Låt mig då säga att vi också har erbjudit företaget 1okaliseringsstöd vid en lokalisering i Burträsk. Vår bedömning har nämligen varit och är alltjämt att i denna större tätortsbildning finns den närhetsservice som människor efterfrågar och som alltså inte behöver byggas upp eller förnyas. Vi har från vår sida inte ställt anspråk på att företaget skulle flyttas till huvudorten. Vi kunde lika väl tänka oss en lokalisering med stöd på en ort som ligger längre bort från själva huvudorten men inom regionen och i en mindre tätortsbildning, där det ändå finns vissa betydelsefulla tillgångar. Vi förde de förhandlingarna trots att planeringsrådet och arbetsmarknadsstyrelsen hade sagt nej. De beredande organen hade sagt nej till lokaliseringen, det känner säkerligen herr Gustafsson i Skellefteå till, men vi ville undersöka alla möjligheter att hjälpa fram företaget. Detta lyckades tyvärr inte, och jag vet inte nu hurudan den forisatta utvecklingen har blivit. Men här är det inte de enskilda fallen vi ägnar oss åt. Vi kan givetvis dra vissa slutsatser också av behandlingen av det enskilda fallet med hänsyn till hur vi mera principiellt ser på dessa ting. Och den ledning vi kan få av detta fall är att vi alltjämt är intresserade av lokalisering inom den regionen. Avståndet från en huvudort har inte avgörande betydelse. Men det som jag vill beteckna som närhetsservice tillmäter vi också betydelse. Likaså tar vi hänsyn till vilka möjligheter som finns att i framtiden använda de lokaliteter vi givit bidrag till, om ett företag inte skulle lyckas. Det finns all anledning att försöka bedriva lokaliseringspolitiken med öppenhet, alltså att inte låsa den till vissa fasta principer. Gör vi det, så får vi också tillfälle att föra en diskussion utifrån de enskilda fallen. Men ingenting i utvecklingsbilden har förändrats sedan 1964 fram till i dag. Och utveck lingen är den att det sker en koncentration av företag. Sammanläggning sker till större och mera bärkraftiga enheter, och vi får också ett efter hand växande behov av differentiering inom de regioner som vi är beredda att satsa på. Vi har sett planeringsfrågorna för framtiden ur dessa allmänna utgångspunkter, och vi tillmäter dem den allra största betydelse. Herr Gustafsson i Skellefteå är också ense med mig om att planeringsråden har stor betydelse. Efter vad jag förstår kommer de också att få en växande betydelse i framtiden. Men planeringsråden kan inte handla utan en samtidig planering i regionerna som går längre och omfattar en allmän investeringsplanering i våra kommuner, sammanställda i regionala planeringsplaner som sedan sammanställes 1 riksplaner. Där kan vi se hur utvecklingen kommer att gå i skilda områden och där kan vi påverka näringslivets lokalisering men också uppbyggnaden av den så nödvändiga servicen inom områden som vi tror på.

Herr talman! Statsrådet förde in frågan om närhetsservice. Självfallet har denna stor betydelse — det är bara det att om man ställer mycket stora krav på närhetsservicen blir uttalandet att det kan få vara tre eller fyra mil till centralorten ganska värdelöst. Vad beträffar den närhetsservice som kan behövas i det aktuella fallet, så är det klart att handelsbutik bör finnas och att skolgången bör ordnas. De anställda var emellertid, såvitt jag förstår, fullt nöjda med den närhetsservice som fanns, och kommunen — som ändå har ansvaret för den sortens service — var ju angelägen om att företaget skulle få stöd. Statsrådet säger att företaget erbjöds att få flytta till Burträsk. Detta betyder alltså att företaget kunde godtas för lokaliseringsstöd ur andra synpunkter än förläggningsorten — det får väl an Vi har ju nyss varit helt eniga om att företagarens egen bedömning skall spela stor roll. I detta fall är företagaren — jag har haft diskussioner med honom — fullt på det klara med att det för hans vidkommande är en fördel att få vara kvar på orten, framför allt därför att han då kan vara säker på att få behålla den arbetarstam han har och som han är angelägen att ha kvar. Flyttar han företaget till Burträsk får han väl behålla en del av de anställda, men det är ingalunda säkert att alla stannar i företaget. Detta var alltså företagarens bedömning. Och jag tycker att just i ett sådant här fall, där vederbörande drivit företaget i flera år och har erfarenhet av verksamheten, bör företagarens egen bedömning tillmätas mycket stor betydelse.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat dels om jag kan upplysa kammaren om hur många personer med teknisk utbildning som går arbetslösa, dels vilka åtgärder som planeras för att lösa de problem som drabbat ingenjörskåren, dels ock om jag vill medverka till att det upprättas ett nytt statistiskt utgångsmaterial som kan underlätta prognosverksamheten rörande personalbehoven inom den tekniska sektorn. Den nedgång i efterfrågan på arbetskraft som skedde under år 1966 avsåg främst arbetskraft utan yrkesutbildning. Efterfrågan sjönk emellertid också på yrkesutbildad arbetskraft, även sådan med mer omfattande yrkesutbildning. En följd av denna utveckling har blivit en efter hand ökad tillgång på vissa yrkeskategorier som det under en följd av år rått stor brist på. Under hösten 1966 undersökte statistiska centralbyråns prognosinstitut arbetsmarknadsläget för ett antal personalgrupper med mer omfattande yrkesutbildning. Undersökningen visade för flera av de undersökta grupperna en förbättrad tillgång på arbetssökande jämfört med hösten 1965. Beträffande nyexaminerade ingenjörer konstaterades en klar förändring i denna riktning. Förändringen var störst i fråga om institutsingenjörer, något mindre i fråga om gymnasieingenjörer; minst var den i fråga om civilingenjörer. Tendenserna var likartade för samtliga facklinjer. Jag vill framhålla att prognosinstitutets undersökning visade ökad tillgång på sökande även i fråga om andra personalgrupper såsom gymnasieekonomer, vissa naturvetare och flera grupper med utbildning för arbete inom jordoch skogsbruk. Någon senare undersökning av detta slag har inte gjorts, men med det arbetsmarknadsläge vi haft de senaste månaderna kan man anta att den under hösten 1966 iakttagna förändringen i viss utsträckning har förstärkts. Den konstaterade ökningen av antalet arbetssökande ingenjörer sammanhänger naturligtvis inte bara med den dämpning i konjunkturen som har inträffat. Anledningen är också utbyggnaden av den tekniska utbildningen under 1960-talet. Ett uttryck härför är att antalet förvärvsarbetande ingenjörer på arbetsmarknaden mellan åren 1960 och 1965 ökat från 80 000 till 110 009 eller med 30 000. Arbetsmarknadsstyrelsen har upplyst att det i mitten av februari i år fanns 679 personer med teknisk utbildning anmälda som arbetslösa vid arbetsförmedlingarna. Av dessa hörde på grund av utbildningens inriktning eller tidi gare arbete 277 hemma inom byggnadsoch anläggningsverksamheten och 200 inom den mekaniska verkstadsindustrin. I mitten av mars var hela antalet arbetslösa med teknisk utbildning 653. Från aprilräkningen av de arbetslösa föreligger ännu inte några uppgifter. De siffror jag här har nämnt innefattar också en del grupper med lägre teknisk utbildning. Om man jämför med förhållandena inom andra yrkeskategorier kan arbetslösheten bland de i interpellationen berörda grupperna betecknas som låg. På grund av arbetsmarknadsläget har en del ingenjörer och tekniker temporärt tagit lärarvikariat och andra anställningar som utbildningen inte direkt varit inriktad på. Härigenom har bristen på arbetskraft minskat inom dessa sektorer. För att underlätta arbetsplaceringen av arbetslösa ingenjörer, främst nyexaminerade sådana, har arbetsmarknadsverket i samarbete med bl.a. skolöverstyrelsen under de senaste månaderna satt i gång påbyggnadskurser av olika slag. Sålunda har anordnats kurser i produktionsteknik, anläggningsteknik, husbyggnadsteknik, betongteknik, allmän konstruktionsteknik och arbetsstudieteknik. Kurstiderna varierar. För närvarande deltar 470 personer i sådana kurser. Jämsides härmed har de arbetsförmedlande åtgärderna intensifierats. Särskild arbetsmarknadsinformation har under första kvartalet i år tillhandahållits de utryckande värnpliktiga. Sådan information har i början av denna månad även riktats till de grupper som i vår examineras från olika tekniska skolor. Liknande information ges för övrigt också andra utbildningsgrupper. Utgångsmaterialet för prognosverksamheten rörande personalbehoven inom den tekniska sektorn utgörs av 1960 års folkräkning. Däri finns uppgifter om ålder, kön, yrke, utbildning och näringsgren. Motsvarande uppgifter kommer enligt nuvarande planer att inhäm tas också i samband med 1970 års folkräkning. Frågan om det mer långsiktiga behovet av ingenjörer är av stort intresse för såväl utbildningssom arbetsmarknadsmyndigheter. Frågan intresserar givetvis också den som överväger att utbilda sig för ingenjörsyrket. Det är därför angeläget att detta långsiktiga behov snarast möjligt närmare analyseras och belyses. Arbetet härmed pågår redan inom prognosinstitutet; bl.a. gjordes sommaren 1966 en intervjuundersökning med ledande personal inom ett 40-tal företag. Undersökningen hade närmast karaktär av provundersökning avsedd att kartlägga de problem som möter vid ett försök att belysa ingenjörernas arbetsmarknad. Avsikten är att intervjuundersökningen skall följas av en undersökning som syftar till att för relevanta arbetsområden kartlägga arbetsuppgifternas art och däremot svarande utbildningskrav. En sådan undersökning är emellertid både komplicerad och tidskrävande.

Herr talman! Jag ber först att få tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Det är frestande att inleda med att ge en ledarskribent i ett nummer från förra året av Teknisk Tidskrift en liten vänlig replik. Ledarartikeln andas litet surhet över politikernas relativt ringa intresse för teknikerna, för de tekniska problemen och för teknikens roll i samhället. Ledarskribenten ansåg t.o.m. att vi ägnade oss mer åt trivialiteter av typen mellanöl än åt de s.k. stora frågorna. Denna lilla interpellationsdebatt kan kanske i någon mån tillfredsställa åtminstone den här 1ledarskribenten när vi försöker penetrera de personliga problem som en tekniker i dag kan uppleva. Inrikesministerns svar är så till vida tillfredsställande att jag på de flesta punkter finner instämmanden. Dock tolkar jag svaret så att inrikesministern inte vill göra så stor sak av den aktuella teknikerarbetslösheten. Jag kan naturligtvis förstå om han vill se situationen så positiv som möjligt.

Också i de följande meningarna ser jag mellan raderna alt man har försökt skriva så positivt att det nästan är svårt att tolka vad som egentligen menas. Men det är ju småsaker i den stora frågan. Det är kanske riktigt att teknikerarbetslösheten är tillfällig. I diskussionen om orsakerna har man nämnt att den skulle bero på en konjunktursvacka, på strukturrationaliseringen och på att företagen avvaktar dels när det gäller investeringar — vissa investeringar är de tvingade att inställa på grund av den 25-procentiga investeringsavgiften, men detta förhållande skall jag inte närmare gå in på — dels när det gäller rekrytering. »Anställningsstopp» är ett uttryck som vi i dag dess värre ofta möter; alldeles särskilt ofta har vi mött det efter förra årets avtalsrörelse. Hela frågan har emellertid ett vidare perspektiv. Vilket är det långsiktiga behovet? Genom de beslut som fattats under de senaste åren kommer antalet utbildade tekniker att öka avsevärt. Det kan bl.a. nämnas att antalet yrkesverksamma vägoch vattenbyggare — d.v.s. högskoleingenjörer — i dag är 3700. År 1975 är de 5 400 enligt prognoserna. Dessa vågar t.o.m. uttala sig om år 2 000, då antalet skulle vara 13 000. Antalet arkitekter är i dag 1600, år 1975 beräknas de vara 2500 och — fortfarande enligt prognoserna — omkring sekelskiftet 7000. Antalet tekniker på alla nivåer ökar med mycket stora tal, och det sias om att vi år 1980 har ett totalt antal ingenjörer av cirka 350 000, av vilka 250 000 är fackskoleingenjörer. Här är det alltså fråga om mycket stora investeringar av samhället och den enskilde. Med tanke på dessa stora investeringar finns det alla skäl att ägna problemet största uppmärksamhet. Lösningen på längre sikt kan inte vara omskolning. Det är vad vi försöker med i dag, men vi kan inte tänka oss att i längden klara denna fråga på det sättet.

Det är kanske ett litet tvivelaktigt råd på längre sikt. Här gäller det framför allt att ompröva utbildningsexpansionen men naturligtvis också att satsa på yrkesoch studievägledningen. Vi måste vidare tillgodogöra oss alla de välutbildade tekniker som vi ändå får. Det krävs då att vi skapar förutsättningar för vår industri och vårt övriga näringsliv att utvecklas på ett sunt sätt. Jag skulle förmoda att inrikesministern och jag skulle kunna bli rätt oense om medlen, men jag vill ändå framhålla att här gäller det att skapa förutsättningar så att våra svenska företag kan konkurrera med företag i andra länder. Det aktualiserar åter frågan om vårt skattesystem, om företagens lönsamhet och konkurrenskraft, om inflationen. Vi har emellertid i teknikerna en resurs som kan möjliggöra en större och kraftigare satsning på den tekniska forskningen, vilken i sin tur på ett avgörande sätt kan inverka på industrins förmåga att hävda sig internationellt. Herr talman! Inrikesministern har i slutet av svaret berört frågan om det långsiktiga behovet och hänvisar till ett utredningsarbete som pågår inom prognosinstitutet. Jag är dock något tveksam om huruvida denna utredning i första hand behandlar denna större och mera långsiktiga fråga. Såvitt jag vet inriktas dess arbete särskilt på att ge synpunkter på den s.k. substituerbarheten, d. v. s. möjligheten att utnyttja personal med olika slags utbildning för samma slags arbetsuppgifter, och det är inte riktigt detsamma. Därför skulle jag vilja föreslå att syftet med detta utredningsarbete kollationeras. Situationen för teknikerna, och alldeles särskilt för de nyutexaminerade och dem som för närvarande går på tekniska skolor runt om i landet, är mycket allvarlig. Jag förutsätter att alla goda krafter med inrikesministern i spetsen medverkar till att hela denna fråga snarast analyseras och att lämpliga åtgärder vidtages.

Herr talman! I början av denna riksdag väckte jag tillsammans med några komrater i folkpartiets riksdagsgrupp en motion som behandlade behovet av snara åtgärder för att friställda tjänstemän, däribland ingenjörer, skulle få stöd och hjälp i sin strävan att återgå till förvärvsarbete. Motionen har ännu inte slutbehandlats av riksdagen. Inrikesministerns rapport i svaret om de åtgärder som nu har vidtagits av bl.a. arbetsmarknadsstyrelsen är tillfredsställande, men jag anser att ytterligare intensifierinig av dessa åtgärder kan bli nödvändig i framtiden. Prognosinstitutet inom = statistiska centralbyrån försöker kartlägga det mera långsiktiga behovet av ingenjörer, säger inrikesministern, som i anslutning därtill också framhåller att detta behov snarast möjligt bör analyseras och belysas. Mot slutet av interpellationssvaret framhåller inrikesministern emellertid att undersökningen är komplicerad och tidskrävande. För mig framstår det som synnerligen angeläget att resultatet av denna undersökning kommer så snart som möjligt. Frågan är om inte prognosinstitutets personella resurser behöver förstärkas. I detta sammanhang skulle jag vilja ta upp en sak som prognosinstitutet gav publicitet åt för någon månad sedan. Man räknade fram antalet ingenjörer år 2 000 till en miljon. På ingenjörshåll har man reagerat mot denna sifferlek. Att bara lämna en sådan uppgift utan att närmare förklara vad den innebär anser man skapar en kanske onödig skräckstämmning — särskilt i dagens läge. Vi måste utgå från att i en framtid kommer utbildningsnivån över hela linjen att ligga på ett högre plan än den gör för närvarande. Ingenjörsutbildning av olika slag kommer att finnas hos yrkesarbetare som nu i det fallet har en mycket kortare och mindre omfattande utbildning. Det betyder att ingenjörsbegreppet då får ett helt annat innehåll. Man kan alltså räkna med en annan bredd på ingenjörsutbildningen i framtiden, vilket naturligtvis blir till nytta för vårt näringsliv och vårt folk. I likhet med tidskriften Industritjänstemannen, som är organ för Industritjänstemannaförbundet, kan man därför ifrågasätta om prognosinstitutet gör rätt i att publicera dylika framräknade siffror utan att närmare belysa dem och utan att sätta in dem i det rätta sammanhanget. Jag tror därför att det är angeläget att prognosinstitutet får möjlighet att ägna sig åt mera närliggande uppgifter som kan vara till ledning för den aktuella bedömningen. På det sättet kanske man inom inte alltför avlägsen framtid kan lägga fram det underlag som myndigheterna behöver för att kunna ta ställning till denna mycket viktiga fråga.
Herr talman! Jag vill först säga till herr Wennerfors att när jag i början av mitt svar talar om att den undersökning; som gjordes 1966, för flera av grupperna visade förbättrad tillgång på arbetssökande jämfört med hösten 1965, så var inte avsikten på något sätt att söka skönmåla dagens situation. Det var endast ett konstaterande av att en förändring hade skett mot bakgrunden av det bristläge som rådde i fråga om tekniker under förra delen av 1960-talet. Den förändringen har gått längre efter 1966, så att vi nu har ett visst överskott, en viss arbetslöshet bland teknikerna. Jag delar herr Wennerfors” uppfattning att lösningen på problemet för dem som i dag saknar ordinarie sysselsättning inte är omskolning; i vissa fall är detta en lösning, men det är inte den slutgiltiga lösningen av problemet. Å andra sidan kan det tänkas att påbyggnadskurser skulle vara lämpliga framför allt för de grupper av unga ingenjörer som nu kommer ut från våra tekniska gymnasier 0. s. v. En företagsledare i Göteborg sade t.ex. att man skulle behöva ett ganska stort antal datatekniker och dataoperatörer. Han ansåg alltså att om man tog sig an de nyexaminerade skulle dessa kanske med några månaders kompletteringsundervisning bli lämpliga för sådana uppgifter. Där fanns det sannerligen efterfrågan. För ett par dagar sedan var jag nere i Blekinge och såg bl.a. omskolningsverksamhet. Man hade i omskolningskurserna placerat ingenjörer som just blivit klara med sin utbildning men inte omedelbart kunnat få plats. De fick praktisera i ingenjörsarbete, skall vi säga i en påbyggnadskurs, som de säkerligen kommer att ha mycket stor nytta av för framtiden. Detta visar att arbetsmarknadsmyndigheterna snabbt har försökt vidtaga åtgärder som är lämpliga och ändamålsenliga med hänsyn till de nya grupper av arbetslösa som tillkommer på grund av utvecklingen i vårt samhälle. Till sist gällde det prognosinstitutets utredning. Jag har i min hand brevet från statistiska centralbyråns generaldirektör, där denne talar om prognosinstitutet och dess pågående utredningsverksamhet. Han säger att det knappast finns anledning tro att den tekniskt utbildade arbetskraften på något längre sikt skulle möta större svårigheter på arbetsmarknaden än andra arbetstagarkategorier. Tvärtom har man anledning räkna med att det på allt fler arbetsområden kommer att behövas arbetskraft med teknisk grundutbildning. Denna fråga är emellertid under utredning inom prognosinstitutet, som på sitt program har en specialundersökning beträffande tekniskt utbildad personal. Arbetet har hittills, säger generaldirektören, koncentrerats på att belysa tillgångssidan, alltså tillgången på teknisk personal — nu måste man gå över till att belysa efterfrågesidan. Detta förutsätter mycket tidskrävande fältstudier. Man måste undersöka arbetets art och däremot svarande utbildningskrav. Därför kan inte resultat väntas föreligga omedelbart. Ett av de verkligt svåra problemen är att förutse och i utbildningsmässiga termer precisera vad den pågående tekniska utvecklingen och kommande utvecklingsoch forskningsarbeten kan väntas medföra. Jag tror att detta är mycket riktigt och även viktigt. Jag delar herr Nihlfors” uppfattning att det behövs ett aktivt studium av vederbörandes möjligheter för framtiden. Genom att direkt återge brevet från statistiska centralbyråns chef har jag velat redovisa hur man där ser på dessa problem. Jag tror att vi måste ha tålamod och räkna med att detta får ta en viss tid. Självfallet är vi intresserade av och kommer att medverka till att arbetet påskyndas, i den mån man behöver mera personal och hjälp vid utredningsarbetet.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att även inrikesministern anser, att omskolning inte är lösningen på det stora problemet. Men när inrikesministern kommer in på omskolningskurserna talar han med ett sådant engagemang att tankarna går till en av »Staffans stollar» i Svenska Dagbladet. Två mammor samtalar och den ena av dem säger: »Nu har min Kalle gått igenom skolan. Nu är det bara omskolningskursen kvar.» Detta är väl inte någon lämplig framtid. Gäller det påbyggnadskurser skall man kanske inte kalla det omskolning — då får vi väl kalla det för någonting annat.
Herr talman! Vi ser till vad som är ändamålsenligt, och det är ju detta som är det viktiga. Jag har nämnt att det av en grupp på cirka 110 000 personer är 600 som i dag står anmälda hos arbetsförmedlingarna. Problemet är alltså inte i detta avseende så stort. För dem som utexamineras är det självfallet ett problem, eftersom det inte är säkert att de omedelbart kan få anställning. Vad är då ändamålsenligt att göra? Vi är inte på denna punkt bundna vid formerna, Kalla gärna de kurser som ingår i omskolningsverksamheten för kompletteringskurser. Det är i alla händelser för de aktuella teknikerna värdefulla kunskaper som därvid meddelas.